Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på det yrkande som Bo Hammar framställde. Sedan skall jag ge några korta kommentarer med anledning av Bo Hammars inlägg. Vi har i Sverige, precis som i de flesta andra länder, en särskild polisverksamhet vars syfte är att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet. Att det för att värna om vårt oberoende, våra säkerhetspolitiska intressen och vårt demokratiska statsskick behövs en sådan polisverksamhet torde i stort sett vara oomtvistat. Det är nödvändigt att vi har en effektiv säkerhetspolis för att motverka infiltration, främja säkerhetsskyddet i övrigt, bedriva kontraspionage, motverka terrorism och andra inre och yttre hot mot vårt demokratiska statsskick. Säkerhetspolisens verksamhet bedrivs med nödvändighet under stor sekretess. Så mycket viktigare är det då att säkerhetspolisen står under demokratisk kontroll och att dess verksamhet regelbundet blir föremål för granskning och översyn. I det syftet tillsatte regeringen i fjol en parlamentarisk kommitté med uppgift att göra en genomgripande — jag vill understryka genomgripande — översyn av säkerhetspolisen. Kommittén skall bedöma om säkerhetspolisens inriktning och organisation är rätt avvägd eller om förändringar bör ske. I direktiven sägs att det är särskilt viktigt att kommittén lägger fram förslag i syfte att stärka verksamhetens demokratiska förankring. I uppdraget ingår också att förutsättningslöst pröva vilket system vi bör ha för kontroll av medborgerlig pålitlighet hos personer som innehar eller avses tillträda säkerhetskänsliga befattningar, det som vi i dagligt tal kallar personalkontroll. Jag kan försäkra Bo Hammar, om han nu känner sig orolig, att kommittén tar sitt uppdrag på utomordentligt stort allvar. Särskilt gäller det personalkontrollfrågorna. Översynen av personalkontrollen och de registerfrågor som har samband med detta ser jag som en mycket betydelsefull uppgift. Det behövs en förutsättningslös utvärdering av den nuvarande ordningen. Det gäller vem som skall besluta om att lämna ut registeruppgifter. Kommittédirektiven pekar här på möjligheten att lägga det beslutsfattandet på ett särskilt judiciellt organ. Hur kommunikationsprincipen skall upprätthållas är en annan central fråga för kommittén. Så långt det över huvud taget är möjligt skall uppgifterna i personalkontrollen kommuniceras med den enskilde. I kommitténs uppgift ingår att pröva hur detta krav på ett bättre sätt än för närvarande skall uppfyllas. Jag trodde att Bo Hammar hade tagit del av kommittédirektiven. Om han hade gjort det hade han förstått att regeringen verkligen vill ha till stånd en genomgripande översyn såväl av säkerhetspolisens organisation och inriktning som av den personalkontroll som är nödvändig för att vi skall kunna bedriva en verksamhet inom ramen för säkerhetspolisens uppgifter. Det utfall som Bo Hammar gjorde mot justitieutskottets betänkande är något egendomligt mot bakgrund av att den parlamentariska kommittén med de uppgifter jag nyss redogjort för är tillsatt och mot bakgrund av att den parlamentariska kommittén i sina direktiv också har fått i uppdrag att arbeta osedvanligt skyndsamt med tanke på att det är ett så omfattande utredningsuppdrag. Man skall redovisa sina förslag i alla delar före utgången av år 1989. Med detta vill jag, herr talman, än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är till hundra procent överens med Lars-Erik Lövdén om att vi behöver en effektiv säkerhetstjänst vars uppgift skall vara att uppdaga brott mot rikets säkerhet och förebygga sådana brott. Men ett av problemen är att vi uppenbarligen inte har en sådan effektiv säkerhetstjänst. Vi har ju haft alla dessa affärer. Vi har haft Wennerströmaffären och nu senast Berglingaffären. Det är människor som såvitt jag förstår över huvud taget inte har utsatts för någon säkerhetskontroll eller personalkontroll. Vi har haft ett enormt antal avslöjanden om förekomsten av extremister inom polisverksamheten, vilket jag ser som ytterst allvarligt. Jag kan inte begripa att man kan underlåta att göra personalkontroll och säkerhetskontroll på människor som anställs för viktiga uppgifter inom polistjänsten medan man lägger ner möda på att säkerhetskontrollera en oskyldig tjänst som snickare på ett marinmuseum i Karlskrona. Jag kan inte se någon logik i detta. Det befrämjar inte rikets säkerhet att vi har kontroll på marinmuseet i Karlskrona men däremot ingen kontroll på de människor som tillåts få anställning inom polisiär verksamhet. Vi har tydligen ingen kontroll när det gäller människor på höga befattningar, som sedan avslöjas som mästerspioner för den ena eller andra stormakten.

Det finns inte heller från statsmakternas sida någon kontroll över hur många tjänster som är klassificerade som säkerhetskänsliga, hur många som är skyddsklassade. Jag ställde den frågan till Sten Wickbom i konstitutionsutskottet, och han kunde inte ge något besked om detta. Han visste inte, och det tycker jag är skrämmande. Jag tycker att vi skall ha ett begränsat antal tjänster som är skyddsklassade, och de skall verkligen vara skyddsklassade så att man ordentligt kan avgöra vad det är för människor som anställs på dessa tjänster. Jag tror att det i dag finns tjänster som icke är skyddsklassade men som borde vara det, och det finns uppenbarligen en enorm mängd tjänster som det icke finns någon anledning att skyddsklassa men som ändå är skyddsklassade, utan att ansvariga högsta myndigheter inom regeringskansliet känner till att de är skyddsklassade. Här handlar det i hög grad om att man trakasserar vanliga människor, och Lars-Erik Lövdén borde vara medveten om detta. Jag är besviken, det säger jag än en gång, över att justitieutskottet inte har kunnat avge något slag av viljeyttring i denna fråga och kunnat säga att detta faktiskt är ett problem. Konstitutionsutskottet har sagt det. Där har majoriteten sagt det, och en stor minoritet bestående av tre partier har gjort ännu skarpare formuleringar. Det är bedrövligt att justitieutskottet efter fjorton månader kan skilja sig från dessa motioner med detta — förlåt uttrycket — ynkliga betänkande. Jag är medveten om att en kommande utredning skall granska frågorna, och det är bra. Jag har tagit del av direktiven och tycker att de också verkar bra. Men förlåt mig, Lars-Erik Lövdér, att jag säger att jag många gånger varit med om att frågor har begravts i utredningar. Man har sagt att nu skall man göra si eller så och ändå fortsätter samma missförhållanden. Därav min något skeptiska inställning till utredningen. Det finns ytterligare ett skäl till att jag är litet undrande. Detta är en parlamentariskt sammansatt kommitté. Det är ingen hemlighet — alla vet det — att väldigt många av de människor som har utsatts för en förnedrande personalkontroll och drabbats av denna personalkontroll har varit medlemmari vänsterpartiet kommunisterna eller i andra vänsterorganisationer. Vpk står utanför denna utredning, och jag beklagar det. Jag beklagar det inte i första hand för vpk:s skull utan med tanke på utredningens trovärdighet. Många människor skulle fästa mycket större tilltro till utredningens arbete och det resultat den så småningom kommer fram till om också en representant för de krafter som i första hand uppenbarligen varit utsatta för personalkontroll hade funnits med i utredningen.

Herr talman! Ett par saker i Bo Hammars senaste anförande tycker jag är utomordentligt glädjande. Bo Hammar slog fast att det är av stor vikt att vi i Sverige har en effektiv och väl fungerande säkerhetspolis. Ibland får man inte uppfattningen att vänsterpartiet kommunisterna har förordat att vi skall ha en effektiv och väl fungerande säkerhetspolis. Det är bra att det blev sagt här från vpk-håll att man stöder den uppfattningen att vi skall ha en bra och effektiv säkerhetspolis. Det andra som jag tycker var glädjande att höra från Bo Hammar är att de direktiv som regeringen har utfärdat till den kommitté som har till uppgift att göra översynen är bra. Då borde Bo Hammar vara nöjd. Justitieutskottet tycker också att direktiven är bra. Och därmed har justitieutskottet inte funnit anledning att gå djupare in i ett resonemang om de frågor som kommittén har att behandla under den korta utredningstid som man har på sig att göra denna genomgripande översyn. Jag tycker att om Bo Hammar har uppfattningen att direktiven är bra, borde han vara tillfredsställd med att det nu sker en sådan här mycket genomgripande översyn av säkerhetspolisen, när det gäller både personalkontrollen och inriktningen av organisationen. Sedan vill jag bara framföra en kort reflektion med anledning av det Bo Hammar säger om att vi kanske inte har en tillräckligt effektiv säkerhetspolis i dag — han tar då Berglingfallet och Wennerströmfallet som intäkt för sitt uttalande. Naturligtvis innebar både Wennerströmfallet och Berglingfallet ett misslyckande för säkerhetspolisen. De två händelserna blev också föremål för en ingående granskning av både Wennerströmkommissionen och Berglingkommissionen, vilka också lade fram förslag om hur man skulle förhindra sådana fadäser och misslyckanden i framtiden. De förslag till åtgärder som både Wennerströmkommissionen och Berglingkommissionen lade fram har, menar jag, inneburit en klar förbättring av säkerhetspolisen. Men det finns åtskilligt mer att göra, och det har också kommittén till uppgift att titta på.

Herr talman! Jag kan inte begripa varifrån Lars-Erik Lövdén skulle ha fått intrycket att jag har sagt något nytt när jag sade att vi behöver en effektiv och väl fungerande säkerhetstjänst och att vi från vpk:s sida någonsin skulle ha bestritt detta. Jag anser det ytterst nödvändigt att vi har det. Vi har haft så många fall av spioneri, och vi har också haft vissa terroristdåd i vårt land, som självfallet gör det nödvändigt att ha en effektivt fungerande säkerhetstjänst. Men det måste vara en säkerhetstjänst med kompetens, som inriktar sig på de tjänster som är viktiga och de personer som är viktiga i detta sammanhang. Då kan vi konstatera att vi har haft en rad skandalösa affärer med högt uppburna och oförvitliga tjänstemän i statens, militärens och polisens tjänst som har gjort sig skyldiga till landsförräderi, t.o.m. inom själva säkerhetspolisens högkvarter, utan att det kunnat avslöjas. Däremot avslöjar man en snickare på ett marinmuseum och liknande.

Att direktiven till den här utredningen är bra står jag fast vid. Men jag är ändå skeptisk, eftersom det har gjorts så många utredningar utan att det har lett till någonting.

Justitieutskottet kunde då exempelvis ha sagt att man är mycket orolig över vad som har pågått när det gäller personalkontrollen, man är orolig när det gäller rättssäkerheten. Precis som TCO har sagt, precis som många andra fackliga organisationer och politiska organisationer har sagt och här i kammaren många ledamöter från olika partier har sagt, så kunde justitieutskottet ha gjort något slags markering att det här är mycket allvarligt och måste granskas och att man därför är tillfredsställd med att utredningen har tillsatts. Men man bekymrar sig inte om detta. Man bara skeppar över de här motionerna. Utan att ha någon åsikt eller någon synpunkt så skeppar man över dem till utredningen. Det är det jag tycker är så bedrövligt, och det är det som är så förnedrande också för denna riksdag, eftersom det är vi som är de främsta representanterna för svenska folket. Vi behöver inte bara säga: Nu har det tillsatts en utredning, nu behöver vi inte ha några åsikter.
Herr talman! Låt mig citera de två punkter som vpk tar upp i sin motion. Man vill för det första att ”riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om tillämpningen av kommunikationsregeln vid personalkontroll”. Regeringen har i sina direktiv till kommittén sagt att personalkontrollen och kommunikationsregeln är en av de frågor som kommittén skall titta på. Vad mer kan vpk då begära? Beträffande den andra punkten i motionen — ”att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om förbättrad demokratisk kontroll av personalkontrollen” — så ingår i regeringens direktiv till kommittén som en huvuduppgift att förbättra den demokratiska kontrollen över säkerhetspolisen totalt sett, inkl. personalkontrollen. Vad kan Bo Hammar mer begära, när regeringen har gett det uppdraget? Är det något utöver det här som vpk vill föreslå? I annat fall är ju båda de yrkanden som vpk har ställt i motionen tillgodosedda genom de utredningsdirektiv som regeringen nu har utfärdat till kommittén för översyn av säkerhetspolisen. Jag kan inte finna annat än att vpk borde nöja sig med det. Oron för att tidsutdräkten skulle bli så stor tror jag inte är befogad, därför att kommittén har att framlägga förslag före utgången av år 1989. Därmed får vi ju tillfälle att i riksdagen komma tillbaka till de här frågorna, när vi har fått den genomgripande översynen av säkerhetspolisen, och då får vi tillfälle att ta en debatt, med rejält underlag för den debatten.
Herr talman! Det är väl ganska klart att skillnaden mellan Lars-Erik Lövdén och mig bl.a. är hur vi betraktar den här församlingen, den här kammaren. Jag betraktar den, har jag sagt, som det högsta organet, som den främsta representanten för svenska folket. Då tycker jag inte man kan säga: Nu har regeringen gett vissa direktiv till en utredning, och då behöver vi inte ha några åsikter. De här direktiven är hyggliga. Men vad hindrar oss att inför detta utredningsarbete — det är vi som är valda ledamöter, det är faktiskt vi som har en ställning och ett ansvar som är litet högre än statliga offentliga utredningar — säga att vi är bekymrade och att vi anser att detta med personalkontrollen har gått snett? Vi anser att det råder missförhållanden och vi förutsätter att den här utredningen kommer att titta på dessa. Att ha ett justitieutskott och en riksdag som säger: Dessa allvarliga frågor för rättssäkerheten behöver vi inte ha någon uppfattning om, för nu är en utredning tillsatt och har fått bra direktiv. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Jag måste säga att jag har en helt annan uppfattning om riksdagens och justitieutskottets ansvar när det gäller sådana här ställningstaganden.
Herr talman! Jag vill än en gång konstatera att Bo Hammar förklarar att han är nöjd med de direktiv som regeringen har gett till kommittén för en översyn av säkerhetspolisen, och nöjt är också justitieutskottet.
Herr talman! Jag kan upprepa att jag är ganska nöjd med direktiven, som verkar vettiga. Men jag kan också upprepa att jag är ytterst missnöjd med att justitieutskottet inte är berett att ge någon mening till känna, efter att ha haft dessa motioner liggande på sitt bord i 14 månader. Utredningen tillsattes ganska nyligen. Det är rätt fantastiskt att utskottet inte är berett att göra något slags ställningstagande. Efter att jag nu har fått denna debatt med Lars-Erik Lövdén vill jag än en gång beklaga att det inte finns någon representant för det liberala lägret här i kammaren. Jag är i mycket hög grad förvånad över folkpartirepresentanternas agerande i justitieutskottet, inte minst Karin Ahrlands agerande, när det gäller en fråga, där Birgit Friggebo i konstitutionsutskottet har varit mycket aktiv på ett bra sätt, där vi nyligen haft en debatt här i kammaren men där folkpartisterna i dag lyser med sin frånvaro.

Herr talman! I betänkandet 1987/88:16 från lagutskottet behandlas motioner om annonsering och reklam för tobaksvaror och alkoholdrycker. Det är ett aktuellt ämnesområde, som ständigt är föremål för motioner och debatt i riksdagen. Ärendet är angeläget. Under årens lopp har en rad åtgärder vidtagits i syfte att begränsa marknadsföringen av både tobak och alkohol. En bärande grundtanke från riksdagens sida har varit att i all annonsering och reklam som vänder sig direkt till konsumenten skall särskild måttfullhet råda. Marknadsföringen av alkohol och tobak får inte vara påträngande eller uppsökande. Annonsering av sprit, vin och öl är inte heller tillåten i tidningar som vänder sig direkt till konsumenten. Tillåtelse till annonsering för detta sortiment föreligger enbart för skrifter som finns på utskänkningsoch försäljningsställen. Jag är medveten om att dessa regler oftast har inneburit en svår balansgång mellan vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Så sent som för drygt en månad sedan beslöts här i kammaren att riksdagen av regeringen skulle begära en utredning om konsekvenserna av förbud mot tobaksreklam. Trots ett regelverk av riktlinjer och överenskommelser kan konstateras att det görs klara övertramp i form av annonser för tobak och snus som är direkt påträngande. Jag underströk i den tidigare debatten och även i ett särskilt yttrande till betänkandet att folkpartiet ser ett reklamförbud mot tobak som ett medel för att medverka till att nya grupper av befolkningen, framför allt barn och ungdom, avstår från att bruka tobak. Folkpartiet och centerpartiet anser nu att det är dags att göra en liknande utvärdering av nuvarande alkoholreklamlag. Det primära syftet för folkpartiet är att — på samma sätt som för tobak — komma till rätta med alkoholens skadeverkningar. Framför allt vill vi påverka unga människor att avstå från bruket av droger. För snart tio år sedan antog riksdagen som mål för alkoholpolitiken att den totala alkoholkonsumtionen skulle minska med 25 20 fram till år 2000. Införandet av en ny alkoholreklamlag år 1979 utgjorde ett led i dessa strävanden. Hur har det då blivit? Vi vet att den registrerade försäljningen har sjunkit, men den övriga hanteringen finns det inga siffror för. Den största delen av konsumtionsminskningen inträffade under perioden fram till 1981, och sedan har förändringarna varit små. En kraftig ökning av konsumtionen av starköl har dock skett på senare tid. Det är ett välkänt faktum att var fjärde sjukhussäng i landet upptas av patienter med alkoholrelaterade sjukdomar. Enligt en studie som BRÅ, brottsförebyggande rådet, gjorde för några år sedan av ett stort antal domar var det endast i 16 96 av fallen som både gärningsman och offer var nyktra. I 47 90 av fallen var gärningsmannen berusad och offret nyktert. Andra studier ger vid handen att proportionerna genomgående är desamma. Det finns därför starka humanitära, sociala och ekonomiska skäl att fortsätta att pressa tillbaka totalkonsumtionen av alkohol, inte minst i brottsförebyggande syfte. Folkpartiet ser det därför som en av de viktigaste uppgifterna i dagens samhälle att nedbringa alkoholkonsumtionen. Det behövs ett flertal åtgärder. En aktiv prispolitik är ett effektivt instrument, men en minskning av reklamutbudet kan också vara en väg. Enligt vad som framkommer i flera motioner som behandlas i dagens betänkande, bl.a. från folkpartisterna Börje Stensson, Olle Grahn, Margareta Andrén och Elver Jonsson, har nuvarande lagstiftning visat sig vara otillräcklig. Det finns bl.a. en tendens till en omfattande smygreklam genom annonsering i specialtidningar, som även sprids direkt till konsumenterna. Eftersom lagstiftningen tillkom för åtta år sedan är det enligt vår uppfattning befogat att nu göra en översyn av rådande regler. I reservationen framför vi förslaget att det bör ankomma på regeringen att bestämma formerna för utredningen. Beklagligt nog har folkpartiets förslag inte vunnit gehör i lagutskottet. Vad gäller snabbvinsatserna har folkpartiet väntat att socialministern skulle ingripa. Egendomligt nog omfattas inte reklam och marknadsföring av snabbvinsatser av alkoholreklamlagen. Eftersom frågan om utvidgning av alkoholreklamlagens tillämpningsområde har varit föremål för överväganden i alkoholhandelsutredningen, Handel med teknisk sprit, väntade vi på förslag från socialdepartementet eller på någon annan åtgärd. Detta framkom också i det betänkande som behandlades i riksdagen så sent som för en månad sedan. Förslaget har dock helt uteblivit, och det är tyst i denna fråga på socialdepartementet. Visserligen föreligger bestämmelser om att marknadsföring av vinsatser till ungdomar under 20 år inte är tillåten. Men hur kontrolleras detta? Försök med frivilliga överenskommelser med företrädare för både detaljhandel och postorderföretag räcker inte, utan riksdagen måste nu ta itu med de problem som försäljningen av snabbvinsatser innebär. Det är i ordets verkliga bemärkelse, herr talman, en billig hantering och allför lättåtkomlig för svaga individer. Det föreligger alltid en avvägning mellan restriktioner och förebyggande åtgärder, och den är viktig. En allmän strävan bör därför vara att i största utsträckning koncentrera åtgärderna till förebyggande insatser. Frågan om försäljning av snabbvinsatser måste emellertid bli föremål för överväganden i direkt anslutning till den av folkpartiet föreslagna utvärderingen av alkoholreklamlagen. Jag yrkar med det anförda bifall till den reservation som är fogad till betänkandet och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alkoholbruket är kanske orsaken till våra största medicinska, sociala och mänskliga problem. Alkoholpolitikens syfte är att begränsa den totala konsumtionen, eftersom denna anses stå i relation till alkoholskadorna. Som riktpunkt för alkoholpolitiken fastställdes genom riksdagsbeslut 1977, på förslag av den dåvarande borgerliga regeringen, att man skulle verka för en minskning av totalkonsumtionen. Sedermera har riksdagen dessutom anslutit sig till Världshälsoorganisationens rekommendation att målsättningen skall vara att begränsa alkoholkonsumtionen med 25 96 fram till sekelskiftet. Detta betyder att vi från nuvarande konsumtion på drygt 6 liter ren alkohol per person skall komma ned till ca 4,5 liter fram till sekelskiftet. För att uppnå detta mål för alkoholpolitiken måste samhället vidta flera olika åtgärder. Det är främst genom restriktioner beträffande marknadsföring och försäljning, genom skatteinstrumentet samt genom upplysning om alkoholens skadeverkningar som konsumtionen skall kunna begränsas. På grund av vad som gäller beträffande fördelning av arbetet mellan riksdagens utskott är det åtminstone tre olika utskott som behandlar alkoholpolitiken, nämligen socialutskottet, skatteutskottet och lagutskottet. För lagutskottets del behandlas frågor om marknadsföring, alltså frågor om reklam och försäljningsregler samt restriktioner inom dessa områden. Ulla Orring har ju redovisat lagstiftningen på området, varför jag inte tänker gå in på hithörande regler. Årligen behandlar vi i lagutskottet motioner från representanter för olika partier med förslag till olika åtgärder, vilkas yttersta syfte är att bidra till att begränsa alkoholkonsumtionen. I år liksom tidigare år gäller det motionskrav på förbud mot marknadsföring av snabbvin, skärpta bestämmelser mot marknadsföring av alkoholdrycker från spritoch vinagenter samt krav på utvärdering av alkoholreklamlagen som har gällt sedan 1979. Det finns även en motion av Karin Israelsson och mig om åtgärder för att begränsa marknadsföringen av öl och vidta åtgärder för att gällande 18-årsgräns vid inköp av öl skall hållas. I denna motion, L714, redovisar vi en undersökning som gjordes hösten 1987 av Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, om handelns kontroll av att öl klass II inte säljs till ungdomar under 18 år. Som bekant gäller enligt lagen en 18-årsgräns för sådana inköp. UNF:s enkla test visar att endast 19 20 av butikerna begärde legitimation. I vissa fall fick 11-åringar köpa öl klass II. Ungdomar i 15-16-årsåldern möttes ytterst sällan med krav på ålderslegitimation. I motionen tar vi även upp den aggressiva marknadsföringen av öl och reklamen för öl som föga skiljer sig, oavsett om det rör sig om lättöl eller starkare öl. Enligt vår mening är det viktigt att så långt möjligt hindra att nya ungdomsgenerationer börjar bruka alkohol. Som bekant har ölet i många fall varit inkörsporten till alkoholdrickandet och även till missbruket. Både majoriteten och vi reservanter i lagutskottet har framhållit vikten av att åtgärder vidtas, så att åldersgränserna verkligen hålls. Skillnaden är att vi reservanter vill ge regeringen till känna vad vi har anfört, det skall alltså vara ett krav från riksdagen, medan majoriteten avstyrker motionen och skriver att regeringen bör vidta åtgärder. De årligen återkommande olika motionskraven från representanter från flera partier — i år dock inte från socialdemokratiskt håll — visar att många ledamöter i denna kammare är oroade över marknadsföringen av alkohol och anser att åtgärder bör vidtas på detta område i syfte att minska alkoholkonsumtionen. Detta är ju, som nämnts, ett av riksdagens fastslagna mål. Vi i centern anser nu att det bör göras en utvärdering av alkoholreklamlagen. Dessutom vill vi att frågan om försäljning och reklam beträffande snabbvinet skall prövas. Snabbvinsatser behandlas inte i alkoholreklamlagen. Senast när frågan behandlades föll motionsyrkandena på grund av att alkoholhandelsutredningens förslag då övervägdes av regeringen, varför man på sedvanligt sätt inte ville föregripa regeringens ställningstagande. Men i budgetpropositionen anger socialministern att något regeringsförslag i anledning av utredningens överväganden inte är aktuellt. Enligt vår mening är det därför nödvändigt att riksdagen nu tar initiativ till åtgärder för att vi skall kunna komma till rätta med de betydande skadeverkningar som försäljning av snabbvin för med sig. Genom vår reservation vill vi även ge regeringen detta till känna. Majoriteten säger angående snabbvinsatserna: ”Utskottet är därför inte berett att nu tillmötesgå önskemålet i de aktuella motionerna om ett marknadsföringsförbud.” Jag vet inte vad man väntar på när man säger att man inte nu vill göra någonting, men kanske i framtiden. Sammanfattningsvis finns det, herr talman, anledning att framhålla att samhället, och då främst riksdagen, har ett ansvar för att vidta åtgärder som bidrar till att målet att begränsa alkoholkonsumtionen kan uppnås, så att vi därmed även begränsar de skadeverkningar, tragedier och samhällskostnader som alkoholbruket orsakar. Marknadsföringsfrågor är, som jag nämnt, endast en del av samhällets alkoholpolitik, men det är ju den delen som lagutskottet har beredningsansvaret för. Övriga åtgärder på området har vi inte att befatta oss med. Tyvärr är det bara centerns och folkpartiets representanter i lagutskottet som i anledning av fyra motioner där de här spörsmålen tas upp vill att riksdagen skall göra ett uttalande, riktat till regeringen, om vikten av en utvärdering av gällande regler för marknadsföring av alkoholdrycker. Det gäller också marknadsföringen av öl och försäljningsreglerna beträffande öl samt tillämpningen av dessa regler. Dessutom gäller det snabbvinsatserna. Jag hoppas att många ledamöter från andra partier skall ställa sig bakom våra krav och rösta på vår reservation, som jag härmed ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Jag vill något kommentera den reservation som finns i utskottets betänkande. På basis av en av motionerna behandlas i en reservation den gällande 18-årsgränsen vid försäljning av öl klass II. Utskottsmajoriteten konstaterar att de gällande reglerna självfallet skall iakttas. Men reservanterna vill att riksdagen skall ge regeringen till känna att det bör vidtas åtgärder för att 18-årsgränsen inte skall kunna kringgås. Reservanterna underlåter emellertid att tala om vilka åtgärder de tänker sig. För min del vill jag först konstatera att åldersgränsen är väl avvägd. Jag har svårt att tänka mig att reservanterna skulle vilja föreslå en lägre ålder än 18 år. Jag tror inte heller att det skulle vara lyckligt att höja gränsen till 19 år eller 20 år. Då skulle det antagligen bli ännu svårare att få åldersgränsen respekterad. Vilka åtgärder kan man då vidta, om man inte är nöjd med de nuvarande reglerna? Vad vill reservanterna? Skall man ha det hela straffsanktionerat? Är det åtgärder av den typen som man vill vidta? Innan man går så långt tycker jag verkligen att det är nödvändigt att pröva alla tänkbara möjligheter för att nå en överenskommelse med detaljhandeln. Försäljningen sker i detaljhandeln, och alla människor som är verksamma inom detaljhandeln måste i sitt dagliga arbete iaktta gällande regler. Skall man verkligen få bestämmelserna ordentligt förankrade, är det nödvändigt att nå fram till en överenskommelse med detaljhandeln. Jag tror att vi alla respekterar en frivillig överenskommelse bättre än om vi skulle tvingas ta till en mycket långtgående lagstiftning. I det sammanhanget finns det en annan sak som reservanterna inte har sagt någonting om. Om vi skulle tänka oss en så långtgående lagstiftning som ni vill ha, hur skall efterlevnaden kunna kontrolleras? Det problemet är sannerligen inte lättare att lösa än att med nu gällande regler kontrollera att 18-årsgränsen verkligen respekteras. Vi i utskottsmajoriteten förordar en frivillig överenskommelse med detaljhandeln, som går ut på att man skall se till att nu gällande regler respekteras. Reservanterna tar också upp frågan om ölförpackningarnas utseende och vill ha en mer neutral utformning av dessa förpackningar, så att lättöl inte kan förväxlas med andra ölsorter osv. Det framgår av utskottets skrivningar att förbättringar har skett också genom frivilliga överenskommelser. Reservanterna tar vidare upp frågan om det system som detaljhandeln ibland använder, nämligen att sätta specialpriser på öl. Vi ber att från lagutskottet få återkomma till hela frågan om specialpriser i ett annat och större sammanhang. Bl. a. Martin Olsson vet mycket väl vilka uppfattningar vi har i utskottet beträffande extrapriser. Vi skall snart ta upp de konsumentpolitiska frågorna i andra sammanhang och då kommer också extrapriserna upp. Men så långt är vi helt ense, att det inte är någon lycklig åtgärd att använda lockpriser på öl. I de andra delarna av reservationen begär reservanterna en allmän översyn av lagstiftningen mot alkoholreklam. Reservanterna bedömer att tiden nu är inne för att göra en sådan allmän utvärdering och dessutom föreslår de ytterligare åtgärder på området. Men även här undviker både motionärer och reservanter att tala om vilka åtgärder de skulle kunna tänka sig. Vi redovisar ändå från utskottsmajoritetens sida en rad förbättringar som har skett. Efter initiativ från konsumentombudsmannen har träffats överenskommelser vad gäller annonsering i en rad specialtidningar — och just detta med specialtidningar påtalas av reservanterna. Jag vill framhålla att det redan är åtgärdat. Dessutom kritiserar reservanterna att SAS tillåts annonsera i sin tidning Scanorama. Vi redovisar från utskottsmajoriteten att konsumentombudsmannen redan har väckt talan mot SAS i marknadsdomstolen just avseende den annonseringen. Jag tror att vi lugnt kan avvakta marknadsdomstolens utslag innan vi vidtar ytterligare åtgärder från riksdagen. Det skulle vara intressant att veta hur långt reservanterna är beredda att gå i framtiden. Skall det även när det gäller reklam och annonsering finnas ett straffrättsligt ansvar? Är det vad ni är ute efter? Hur skall i så fall sådana bestämmelser efterlevas i fortsättningen? Det saknas i stor utsträckning klara besked från reservanterna.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

Herr talman! Som svar på Lennart Anderssons funderingar vill jag ställa en fråga. Är Lennart Andersson och socialdemokraterna i övrigt överens med oss reservanter om att det är angeläget att komma till rätta med alkoholmissbruket och att komma ned till en lägre alkoholkonsumtion än vi har i dagens svenska samhälle? I mitt anförande gav jag en rad exempel på att det läge vi har i dag inte är tillfredsställande. Enligt vår uppfattning är det regeringen som har ansvaret för dessa frågor. På samma sätt som vi beställde en översyn av tobaksreklamen har vi hos regeringen beställt översyn av tillämpningen av nuvarande alkohollagstiftning. Lennart Andersson svarade ingenting på frågan om snabbvinsatserna. Det är väl inte tillfredsställande att dessa får säljas via postorder! Jag har den högsta tanke om detaljhandeln och dess ansvar för försäljningen av öl, men jag tycker inte att kassabiträdena skall vara poliser. Den här frågan är så pass angelägen att det måste vila på regeringen att göra den allmänna översyn som vi har begärt. Jag tror inte att regeringen vill ha några pekpinnar — men vad vi reservanter önskar är en lägre alkoholkonsumtion.
Herr talman! Som Ulla Orring just har sagt är målsättningen att nedbringa alkoholkonsumtionen. För att uppnå det målet får vi söka oss fram på olika vägar. I kväll är det marknadsföringsfrågorna som vi diskuterar. Det förvånar mig att Lennart Andersson använde hela sitt anförande till att kritisera och ifrågasätta reservationen. Jag skall försöka hinna kort kommentera det han sade. Han frågar vilka åtgärder vi vill sätta in när det gäller 18-årsgränsen. Om man läser vad majoriteten och vi reservanter har skrivit om 18-årsgränsen finner man att vi har skrivit nästan samma sak. Vissa meningar är identiskt lika. Först har vi — både reservanter och utskottsmajoritet — talat om att utvecklingen är oroande. Reservanterna anför sedan: Med hänsyn till frågans vikt är det enligt utskottets mening angeläget att regeringen följer utvecklingen på området. Majoriteten skriver ungefär på samma sätt. Båda fortsätter: Skulle det visa sig att problemen inte kan lösas genom detaljhandelns egna åtgärder bör regeringen ta de initiativ som kan visa sig erforderliga för att spörsmålet skall få en tillfredsställande lösning. Skillnaden i detta fall är att vi i vår reservation vill ge regeringen till känna att regeringen bör vidta dessa åtgärder, medan majoriteten avstyrker motionen och alltså inte bidrar till att det görs någon framställning till regeringen. Jag tycker inte att vi skall föra någon diskussion här om att ändra åldersgränser. Det står varken i reservationen eller i motionerna. Sedan till den allmänna översynen: Lagen har gällt sedan 1979, och på senare år har det årligen väckts motioner med begäran om översyn. Exempelvis har Lennart Anderssons partivänner så sent som vid fjolårets riksdag väckt en motion. Barbro Nilsson, Göran Magnusson och Ture Ångqvist har väckt en motion med nr 1986/87:L707, som utmynnar i en begäran om översyn av lagen om förbud mot alkoholreklam. Vi tillgodoser med vår reservation exakt vad dessa tre socialdemokrater har begärt vid fjolårets riksdag. Jag hoppas att de skall ansluta sig till vår reservation vid voteringen i morgon. Sedan kan man ifrågasätta vad socialdemokraterna vill göra. Beträffande snabbvinsatserna skriver majoriteten — såsom jag citerade i mitt förra anförande — att man inte nu vill vidta åtgärder, trots att utskottsmajoriteten vet att regeringen inte nu avser göra någonting. Vad väntar ni på i utskottsmajoriteten? Eftersom ni använder uttrycket nu tänker ni möjligen vidta åtgärder i framtiden. Skall det bli en ökad försäljning av snabbvinsatser och skall de göra mer skada än de hittills har gjort innan ni är beredda att vidta åtgärder?

Herr talman! Jag kan säga till både Martin Olsson och Ulla Orring att vi inte alls har någon svårighet att bli överens om att ansträngningar måste göras för att minska den totala alkoholkonsumtionen i vårt land. Men jag tycker att ni har en mycket stor övertro på det delområde som vi nu diskuterar, en längre gående lagstiftning emot annonsering och reklam för alkohol. Ni var i era anföranden inne på en rad andra åtgärder som samhället måste vidta för att nå målet en minskad alkoholkonsumtion. Enligt min uppfattning är sådana åtgärder betydligt mycket mer angelägna än att nu till varje pris driva fram en mycket långtgående lagstiftning för begränsning av reklamen och annonseringen. Jag tror att det är fullt möjligt att tills vidare nå frivilliga överenskommelser för att begränsa och dämpa såväl annonsering som reklam om alkohol. Ulla Orring sade att vi nyligen begärde en översyn av lagstiftningen mot tobaksreklam. Ja, det gjorde vi, och vi sade då i vårt utlåtande att vi ville att den lagstiftningen skulle jämföras med lagstiftningen mot alkoholreklam. Denna lagstiftning går nämligen betydligt längre än lagstiftningen mot tobaksreklam. Men nu kommer ni omedelbart tillbaka och säger att vi också måste begära en översyn av lagstiftningen mot alkoholreklam. Då flyttar man fram positionerna mycket långt. Ulla Orring hade i sitt första anförande en mening om att den registrerade försäljningen av alkoholvaror har minskat, men att vi inte vet någonting om övrig försäljning. Det är möjligt att det är så, men vad hjälper i det avseendet, Ulla Orring, ett reklamförbud och ett förbud mot annonsering? För att man skall komma till rätta med den delen av alkoholförsäljningen måste det till helt andra åtgärder än den lagstiftning som ni talar om i er reservation. Jag vill också säga några ord till om detaljhandeln. Vilka andra än de anställda inom detaljhandeln skulle kunna övervaka att gällande regler om försäljning av öl följs? Vi kan ju inte gärna stationera andra personalgrupper, Prot. 1987/88:85 exempelvis poliser, i alla speceributiker där man säljer öl, utan vi måste nå 16 mars 1988 överenskommelser med de anställda i de aktuella affärerna.

EN N Herr talman! Jag vill besvara de påståenden som Lennart Andersson äg KRA Lennart Andersson menade att vi har en övertro på marknadsföringsåtgärderna. Jag sade i mitt anförande att folkpartiet anvisar flera medel, bl.a. en aktiv prispolitik. Folkpartiet har varit pådrivande i fråga om att höja skatten på alkoholvaror, vilken har legat enormt lågt i förhållande till utvecklingen av priserna för andra varor, t.ex. livsmedel. Folkpartiet har fått gehör för sin linje, men det tog lång tid, bl.a. därför att den faktiskt motarbetades av socialdemokraterna. Jag tycker att marknadsföringsåtgärderna är en mycket viktig fråga i vad avser möjligheterna att dämpa efterfrågan på alkohol. Lennart Andersson jämförde med det beslut som vi fattade om översyn av tobaksreklamen. Det fattades av den anledningen att vi på det området hade funnit svårkontrollerade former av smygreklam. Detsamma gäller beträffande alkoholreklamen: det finns smygreklam, som det är svårt att komma åt. Jag har, som jag sade tidigare, stor tilltro till de enskilda kassaexpediterna inom detaljhandeln, men vi skall inte tro att det skall kunna placeras ut alkoholpoliser ute i butikerna. Det är regeringens uppgift att se till att vi kan få ned alkoholbruket. Till sist vill jag säga att vi snart kommer att få en debatt om konsumentpolitiken. Jag tycker att det är viktigare att ägna sig åt att minska marknadsföringen av alkoholdrycker än att lägga ned energi på den könsdiskriminerande reklamen, som är en futtighet i jämförelse med marknadsföringen av alkohol.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är det tre utskott som handlägger alkoholpolitiska frågor, och vi i lagutskottet har enbart hand om marknadsföringsfrågor.

Men det är alltså marknadsföringsfrågorna som vi får ägna oss åt och som vi vill att regeringen skall se över. I vår reservation pekar vi på problem som har uppmärksammats i fyra olika motioner. Jag tror inte att ett riksdagsutskott normalt brukar ha exakta lösningar på vilka åtgärder som skall vidtas, och i detta liksom i andra fall är det regeringen som får pröva vilka direktiv man kan ge en utredning. Sedan får utredningen se vilka möjligheter som finns att föreslå förbättringar osv. Vi skall komma ihåg att lagen har gällt i snart tio år. Det kan vara skäl i att se efter om marknadsföringslagen har lett 137 till önskat resultat och om man kan komma längre på den vägen. När det gäller ölförsäljningen till ungdomar, som Lennart Andersson anmärkningsvärt nog tog upp på nytt, vill jag bara hänvisa till att det som majoriteten säger upptill på s. 8 och vad vi anför i reservationen på s. 10 ochi början av s. 11 är tre exakt likalydande meningar. Jag skulle därför i min tur kunna fråga Lennart Andersson vad majoriteten menar när den skriver att regeringen bör ”ta de initiativ som kan visa sig erforderliga för att spörsmålet skall få en tillfredsställande lösning”. Det gäller alltså möjligheterna att hindra affärerna från att sälja sprit till ungdomar som inte har fyllt 18 år. Vi har samma strävan i detta sammanhang. I första hand skall detaljhandeln försöka klara uppgiften med egna åtgärder. Visar det sig att frågan inte löses på den vägen, får regeringen träda in och ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Skillnaden mellan oss är den att vi vill att riksdagen gör ett uttalande till regeringen i frågan. Det är beklagligt att det hos de två partier som bildar majoritet här inte har funnits en vilja att tillmötesgå de upprepade motionskraven om en översyn av de här frågorna. Marknadsföringen skall inte bagatelliseras. Det är ett område som har betydelse för våra möjligheter att uppnå de mål som vi har satt upp för svensk alkoholpolitik.

Herr talman! Grunderna för den nuvarande svenska alkoholpolitiken fastställdes av riksdagen år 1977. Enligt en av alkohollagstiftningens grundläggande bestämmelser skall försäljningen av alkoholdrycker skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Det innebär att konsumtionen måste nedbringas, och för det krävs särskilda åtgärder. Sedan 1979 har vi haft förbud mot annonsering och utomhusreklam för alkoholdrycker. Trots att alkoholreklamlagen endast gäller marknadsföring av alkoholutbudet till konsumenter har säkerligen lagstiftningen aktivt bidragit till att avglorifiera alkoholen. Den nuvarande lagstiftningens utformning måste ändå betraktas som tämligen vag. En av lagens brister är att det inte finns något straffrättsligt ansvar för överträdelser, utan sådana beivras av marknadsdomstolen genom vitesföreläggande. Om företaget upprepar en förseelse som det tidigare har fällts för ådöms dock böter. Under åren har också gällande bestämmelser överträtts, i den uppenbara avsikten att stimulera till ökad alkoholkonsumtion. De många anmälningarna till marknadsdomstolen och till konsumentombudsmannen är också ett bevis på lagens vaga utformning. Lagen gör nämligen undantag för skrifter som tillhandahålls endast på försäljningsställen för alkoholdrycker. Hur mycket konsumtionen påverkas av alkoholreklam är svårt att fastställa, men konsekvenserna är säkerligen ökad konsumtion med en åtföljande ökning av alkoholskadorna. Det är ett förhållande som går på tvärs med riksdagens beslut om att begränsa alkoholkonsumtionen. I betänkandet från lagutskottet behandlas en motion från Olle Grahn och mig, i vilken vi yrkar på förbud av marknadsföring av snabbvinsatser. Vidare yrkar vi på skärpta bestämmelser mot marknadsföring av alkoholdrycker från spritoch vinagenter. Dessutom behandlas en motion av Margareta I en reservation från folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet får våra motioner en bättre behandling, och det tycker vi givetvis är bra. Jag instämmer helt i reservanternas förslag om att regeringen bör göra en översyn och en utvärdering av alkoholreklamlagen. Jag yrkar således bifall till reservationen, som är fogad till utskottets betänkande. Även utskottsmajoriteten delar vår uppfattning att t.ex. handel med snabbvinsatser utgör ett problem i alkoholpolitiskt hänseende. Den insikten tycker jag bör leda fram till att det i en nära framtid blir majoritet för förslaget om översyn av alkoholreklamlagen. Jag har med mig i tiden näraliggande exempel på hur smygreklam görs. På den kopia jag har framför mig står: Bra förpackningar. Under två flaskor på kopian står: God kultur. På den ena flaskan står det Absolut Vodka och på den andra Ramlösa. Det är visserligen PLM AB som gör den här reklamen, men visst är det en ganska stark smygreklam för Absolut Vodka. Låt mig ta ett annat exempel. I tidningen ”accent ung” av den 4 december 1987 skriver Ungdomens nykterhetsförbunds ordförande Peter Axelsson så här: ”Julruschen närmar sig med allt vad det för med sig av reklam och kampanjer. I USA kommer 3,5 miljoner läsare av New York Magazine, The New Yorker och Market Watch att få uppleva en världspremiär. När de öppnar decembertidningen kommer amerikanska julvisor att strömma emot dem. Då publiceras nämligen världens första mikrochipannons som med hjälp av modern elektronik kan få musik att strömma ut ur tidningen. Annonsör är den amerikanska importören av Absolut Vodka — —- —.” Julhälsningen har ordalydelser kring den här varan. Han skriver vidare att Vinoch spritcentralen i spetsen indirekt är med och bryter ny mark på alkoholreklamområdet. Det är ingenting att känna stolthet över, skriver den unge mannen, som alltså är ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund. Jag var i USA i september 1987 och träffade där några av våra FN-delegater. De hade under sin vistelse i New York fått en inbjudan att delta i firandet av Raoul Wallenbergs minne. Jag vill minnas att det var i Washington. Sponsor och inbjudare var Absolut Vodka. Detta är exempel från ett annat land, men det svenska alkoholtillverkningsföretaget, Vinoch spritcentralen, är på något sätt involverad. Det tycker inte jag är bra. Jag nämner det i den här debatten som exempel på hur reklam för alkoholvaror kan gå till i vårt land och i andra länder. Vi deltar alltså i en aktion för att begränsa alkoholkonsumtionen i hela världen utifrån WHO:s målsättning, som vi har accepterat. De saker som jag här har nämnt är tydliga inslag i en aktivitet för att öka alkoholkonsumtionen, och det är icke acceptabelt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, som är fogad till lagutskottets betänkande.

Herr talman! Vårdbidrag inom den allmänna försäkringen ges till föräldrar för vård av barn som inte fyllt 16 år och som på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat handikapp under minst sex månader är i behov av särskild tillsyn eller vård. Beloppet är för närvarande 49 536 kr. per år och vid halvt vårdbidrag 24 768 kr. Under flera år har diskussion pågått om en komplettering av vårdbidraget med ny, lägre nivå motsvarande ett fjärdedels vårdbidrag. I proposition 46 föreslås nu en sådan ersättningsnivå. Den nya bidragsnivån kan enligt propositionen tillgodose behoven för en del av dem som enligt nuvarande bestämmelser inte anses berättigade till bidrag. Detta gäller främst föräldrar till barn med diabetes och barn med betydande allergiska besvär. Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag kan man förutom individuell prövning även ta hänsyn till familjens totala situation. Detta innebär att en förälder med flera handikappade barn kan beviljas vårdbidrag på grund av det sammantagna vårdbehovet och de sammanlagda merkostnaderna, även om situationen för varje barn för sig inte motiverar att vårdbidrag beviljas. Att beakta familjens totala situation vid bedömningen av rätten till ett fjärdedels vårdbidrag skulle emellertid innebära att föräldrar till barn med relativt obetydliga handikapp kunde ges rätt till vårdbidrag. Vårdbidraget bör förbehållas de barn med sjukdom och handikapp som medför särskilda behov, vilka klart överstiger de individuellt varierande behoven hos friska barn. Det skulle motverka vårdbidragets syfte att beakta ganska obetydliga sjukdomar och handikapp. Därför föreslås i propositionen att flerbarnsprövning vid rätten till fjärdedels vårdbidrag inte skall ske. Riksförsäkringsverket har också avstyrkt en sådan flerbarnsprövning. I remissyttrandet redovisas att kraven inom vårdbidragets regelsystem har mildrats vid flera tillfällen och att den nu föreslagna bidragsnivån innebär ytterligare en mildring. Om man dessutom hade en flerbarnsprövning skulle det mildra kraven väsentligt för varje barn. Ju mer man närmar sig det behov av vård och tillsyn som ett friskt barn har samt de kostnader de medför, desto svårare blir bedömningarna. Till detta kommer också gränsdragningsproblem mellan vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning, när rätten till dessa två förmåner sammanfaller. Riksförsäkringsverket säger: ”De förutsättningar som i dag grundar rätt till vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning berör varandra. Gränsområdet accentueras än mera vid en mildring av vårdbidragsreglerna och utökning av ersättningstiden för den tillfälliga föräldrapenningen.” Försäkringskasseförbundet delar också uppfattningen att vårdbidraget bör förbehållas föräldrar till barn vilkas sjukdomar eller handikapp medför särskilda behov som klart överstiger de normala och att stora svårigheter skulle uppstå vid en flerbarnsprövning. Också Försäkringskasseförbundet tar upp gränsdragningsproblematiken gentemot den tillfälliga föräldrapenningen. Övriga remissinstanser tillstyrker dock de motioner i vilka krävs flerbarnsprövning även vid bedömning av rätt till fjärdedels vårdbidrag. I reservation 1 tar vi socialdemokrater fasta på vad som anförs i propositionen och i riksförsäkringsverkets och Försäkringskasseförbundets yttranden om syftet med vårdbidraget. En flerbarnsprövning vid bedömningen av rätten till fjärdedels vårdbidrag skulle enligt vår mening innebära att föräldrar till barn med relativt obetydliga handikapp kan ges rätt till vårdbidrag, och därmed skulle syftet motverkas. Till detta kommer att en sådan prövning skulle kunna medföra gränsdragningsproblem såväl när man bedömer rätten till vårdbidrag som vid bedömningen av rätten till tillfällig föräldrapenning.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

Herr talman! Vid många tillfällen har frågan om vårdbidrag debatterats i denna kammare. Det finns två goda skäl till att ändringar beträffande vårdbidragen har föreslagits, och jag återkommer till dem i mitt anförande. Först var det fråga om att införa ytterligare en gräns när det gäller vårdbidragets utbetalande genom att ett kvarts vårdbidrag skulle införas som ett komplement till förut existerande halvt och helt vårdbidrag. Det var mycket med tanke på diabetessjuka barn och barn med dolda handikapp och dessas svårigheter att få vårdbidrag — trots att de så väl skulle behöva denna hjälp för att lättare kunna klara av sitt handikapp — som frågan togs upp från början. Det har varit svårt att komma fram till resultat. Från socialdemokratiskt håll har man benhårt kämpat emot ett införande av ett kvarts vårdbidrag och anfört många olika skäl till att detta var en olämplig bidragsform. Nu blev det ialla fall till sist så att de tre borgerliga partierna gemensamt och med hjälp av vpk drev igenom detta i riksdagen. Det har sedan tagit lång tid att få fram ett förslag från regeringen, men nu finns det här på bordet, och det är vi givetvis mycket glada för. Vi tror att det kommer att bli till stor nytta för många barn, som har mindre eller dolda handikapp men som är i behov av tillsyn. Men det kan inte hjälpas att det känns som litet smolk i glädjebägaren att regeringen och socialdemokraterna inte kan låta detta vårdbidrag få fungera på samma sätt som de andra vårdbidragen när det gäller samordningsprincipen. Vi anser det olyckligt att olika regler skall gälla för olika vårdbidragsnivåer. Enligt regeringens förslag gavs inte möjlighet att mäta en gemensam vårdtyngd för flera barn med behov av vård i samma familj, vilket skulle innebära möjlighet till ett fjärdedels vårdbidrag. Vi anser att detta helt klart är möjligt utan att vålla dem som skall avgöra storleken på vårdbidraget några större besvär vid gränsdragningen. Bland remissinstanserna är meningarna delade när det gäller denna fråga, men just Handikappförbundet och de som sköter handläggandet anser att det är en fördel med samordningen. Den andra fråga som jag vill ta upp och som folkpartiet har reserverat sig för i betänkandet gäller en höjning av basbeloppet för att ge än större möjligheter för familjer att ge den vård som ett svårt handikappat barn behöver. Att vårda ett handikappat barn hemma ställer stora krav på familjen. Ofta måste någon av föräldrarna avbryta sitt förvärvsarbete, vilket givetvis leder till en svår ekonomisk situation. Vi anser att ersättningen i dag är otillräcklig och att basbeloppet bör höjas så att ett helt vårdbidrag uppgår till 64 500 kr. om året. Det innebär en förbättring med drygt 1 250 kr. i månaden. Vi anser att regeringen på den punkten snarast bör lägga fram ett förslag, som överensstämmer med det som vi framfört i vår motion och reservation. Detta, herr talman, skulle hjälpa många föräldrar och familjer att med en betydligt förbättrad ekonomisk situation ge sitt handikappade barn den vård det så väl behöver. Herr talman! Efter detta mitt anförande vill jag yrka avslag på den av socialdemokraterna avgivna reservation nr 1 samt bifall till den av folkpartiet avgivna reservation nr 2.

Herr talman! Vi har nu fått höra att socialdemokraterna länge har kämpat emot införandet av ett fjärdedels vårdbidrag. Det är inte riktigt sant. Anhörigvårdskommittén föreslog redan 1981 en sådan förändring att också ett fjärdedels vårdbidrag kunde utgå. Det föreslog inte den borgerliga regeringen 1982 i samband med att man genomförde andra förändringar i regelsystemet för vårdbidrag. Därefter har frågan diskuterats vid flera tillfällen, men det har då handlat om ekonomiska avvägningar. Vi har velat avvakta samlade bedömningar av den familjeekonomiska situationen. Det har pågått utredningar och förhandlingar om det samlade stödet till barnfamiljerna, och vi ville se det här i det sammanhanget. Det har alltså enbart varit fråga om ekonomiska skäl. Nu kommer ett förslag om ett fjärdedels vårdbidrag, och det tycker vi är bra — det täcker en lucka i regelsystemet. Vi har också kunnat klara finansieringen av det. Vad vi nu vänder oss emot är att man vill införa en flerbarnsprövning också när det gäller ett fjärdedels vårdbidrag. De remissinstanser som har avstyrkt detta är riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet. Jag tror säkert att just de instanserna har den kompetensen och kunskapen att de kan bedöma om det uppstår stora problem när man nu närmar sig situationen att behöva bedöma de starkt varierande behoven av vård och tillsyn hos friska barn. Det innebär svårigheter vid bedömningen att göra en flerbarnsprövning, och det innebär också svåra gränsdragningsproblem gentemot den tillfälliga föräldrapenningen, särskilt som den nu ökar från 60 till 90 dagar per år. När det gäller folkpartiets förslag om en höjning av vårdbidragets belopp vill jag säga att anhörigvårdskommittén ställde förslag också på den punkten. Man föreslog att nuvarande konstruktion skulle bibehållas, nämligen att vårdbidraget skall knytas till förtidspensionens storlek inom den allmänna försäkringen och inte enbart till basbeloppet. Efterhand som förtidspensionerna har höjts har det fått inverkan också på vårdbidraget, och det har alltså kunnat öka mer än om det bara hade funnits en koppling till basbeloppet. Det är skälet till att utskottet tycker att det är lämpligt att hålla kvar den konstruktionen. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kenth Skårvik: Varför visar folkpartiet nu så stort engagemang när det gäller vårdbidragsreglerna, när man i nästa ärende på dagordningen för fram förslag som skulle göra att vårdbidraget helt förlorade sin betydelse? Folkpartiets förslag i nästa ärende, som gäller föräldraförsäkringen, innebär nämligen att man som förälder till ett sjukt och handikappat barn kan få vara hemma i närmare 15 år med full sjukpenning.
Herr talman! Som svar på den sista frågan vill jag be Lena Öhrsvik stanna kvar i kammaren till nästa ärende. Då kommer hon att få besked på den punkten. När det gäller samordningstiden tycker vi — som vi har framfört — att det är smånjugghet att ta det på det sätt som man gör. Det är en fördel för oss att kunna tillämpa samma regler här som tidigare; handläggarna skall slippa att tillämpa olika regler när de skall jämföra olika vårdbidrag. Vi har också fått ett remissvar från de försäkringsanställda, som i det här sammanhanget ställer upp på motionärernas sida, och de har ju också lång erfarenhet, kompetens och kunskap i de här frågorna. Jag har också talat med en del som arbetar med de här frågorna i försäkringskassorna, och de tror inte att det skall behöva bli några större besvär. Vi har talat om detta också i utskottet; vi tror att det skall gå att skriva det här på ett sådant sätt att det inte skall behöva vålla några sådana bekymmer som socialdemokraterna befarar. Beträffande frågan om en höjning av basbeloppet vill jag framhålla att Lena Öhrsvik och socialdemokraterna i övrigt lika väl som vi torde känna till vad det innebär att ha ett svårt handikappat barn såväl när det gäller kostnader som när det gäller psykiska bekymmer. Många saker som behövs hemma i bostaden kostar pengar. Som vi har skrivit blir det alltid så att någon av föräldrarna — tyvärr kanske alltid mamman -— får sluta sitt arbete och stanna hemma. Man är därför i behov av en god ekonomisk ersättning och av tryggheten att veta att man får vara hemma och sköta sitt barn. Det tycker jag är skäl tillräckligt för att gå med på en basbeloppshöjning. Tyvärr är vi ensamma i utskottet om detta förslag. Vi tror att det skulle ha stor betydelse för dessa handikappade familjer att få den ersättningen. Därför kommer vi att fortsätta att driva frågan.
Herr talman! Det handlar inte om smånjugghet från socialdemokraternas sida utan om principer. Vårdbidragets syfte är att ge stöd till föräldrar med svårt handikappade barn. Om man då genom en flerbarnsprövning för ett fjärdedels vårdbidrag närmar sig situationen att bidraget utgår för ganska obetydliga sjukdomar och handikapp hos barnen, innebär det att man sprider ut det stöd som var avsett för de svårt handikappade barnen. Det handlar alltså om själva syftet och inte om smånjugghet. När det gäller tillämpningsproblemen vill jag säga att jag har elva års erfarenhet av bedömningar i tidigare pensionsdelegation och numera socialförsäkringsnämnd och därmed kanske har rätt att uttala mig också i den frågan. Därutöver kan jag hänvisa till riksförsäkringsverkets och Försäkringskasseförbundets remissyttranden. När det gäller vårdbidragsbeloppets storlek är jag väl medveten om att man behöver både ekonomisk trygghet och annat stöd när man har sjuka och handikappade barn. Men vad jag påvisade i mitt inlägg var att den konstruktion som vårdbidraget i dag har, med följsamhet till förtidspension och pensionstillskott, har gett en bättre utveckling av vårdbidraget än om det enbart hade varit kopplat till basbeloppet. När förstärkningar har skett av förtidspension och pensionstillskott, har det automatiskt slagit igenom på vårdbidraget, och det är skälet till att vi har tyckt att den nuvarande konstruktionen är bra.
Herr talman! Jag vill bara säga att det inte kan handla om så obetydliga sjukdomar, med de gränser vi har för hur länge man skall vara sjuk för att kunna få ett vårdbidrag. Då tycker jag att det måste gå att dra ganska klara gränser också vad beträffar det fjärdedels vårdbidraget. Jag är övertygad om att de som handhar detta skall kunna skriva på ett sådant sätt att vårdbidrag inte kommer i fråga för sådana sjukdomar som ni befarar från den socialdemokratiska sidan. Jag tror att det kan utformas ganska klara regler för hur man skall hantera den här biten.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att det finns en majoritet i utskottet för att införa ytterligare en grad av vårdbidrag, nämligen ett fjärdedels. Gullan Lindblad har i flera år väckt motion i detta ärende, och jag föreställer mig att hon nu är mycket nöjd. Detta är en viktig reform som kommer att ge stöd till de familjer med handikappade barn som i dag inte når över tröskeln för att bli berättigade till ett halvt vårdbidrag. Särskilt torde detta beslut gynna de familjer som har barn med diabetes, allergier och vissa magoch tarmsjukdomar, som det i dag är svårt att få någon form av vårdbidrag för. Rätten till vårdbidrag tar hänsyn till familjens totala situation, vilket innebär att en förälder med flera handikappade barn kan beviljas vårdbidrag på grundval av det sammantagna vårdbehovet och de sammanlagda merkostnaderna, även om situationen för varje barn för sig inte motiverar att vårdbidrag beviljas. Utskottsmajoriteten har ansett att här bör samma kriterier gälla för ett fjärdedels som för helt eller halvt vårdbidrag. Socialdemokraterna har reserverat sig på den punkten med motivering att en flerbarnsprövning vid bedömning av rätten till fjärdedels vårdbidrag skulle kunna innebära att barn med relativt obetydliga handikapp kan ges rätt till vårdbidrag. Jag är inte orolig på den punkten. Det är ju vana handläggare inom det här området som avgör den saken. Om det nu, som befaras, skulle vara något barn som slinker med, höll jag på att säga, i bedömningen, är jag inte heller orolig för det. Det finns faktiskt familjer, rätt många sådana, som har barn med fler handikapp, och jag tror som sagt att de som har att göra bedömningen kan se de skillnader som det här gäller. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet 1987/88:15.